Herr talman! Lars Elinderson har frågat mig vad jag avser att göra för att få till stånd en fördjupad studie av alternativet med kabelförläggning i Vättern innan Svenska kraftnäts styrelse beslutar om val av teknik för utbyggnaden av Sydlänken. I mitten av januari i år redogjorde jag i ett svar på en riksdagsfråga för Affärsverket svenska kraftnäts hantering av Sydlänkenprojektet. Jag vill inleda mitt svar med att upprepa delar av vad jag då sade. Svenska kraftnät har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem. Med beaktande av dessa mål ansvarar Svenska kraftnät självt för med vilken teknik och på vilket sätt verket vill bygga nät utifrån de krav och behov som ledningen ska svara mot. Under hösten 2006 har Svenska kraftnät genomfört ett antal möten angående Sydlänken med länsstyrelser, kommuner och andra intressenter. Svenska kraftnät har tagit fram en förstudie som har varit ute på remiss fram till den 4 januari 2007. Allmänheten har också haft möjlighet att lämna synpunkter, antingen skriftligt till Svenska kraftnät under remisstiden eller vid samrådsmöten. Samrådsmöten har anordnats på 13 platser under oktober 2006 utmed de föreslagna stråken. I mitt svar på riksdagsfrågan sade jag också att det är min uppfattning att Svenska kraftnäts fortsatta hantering av Sydlänkenprojektet kommer att innebära en gedigen och fullgod genomgång av projektets nyckelfrågor. De ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna liksom olika sträcknings och teknikalternativ kommer att belysas i den fortsatta beredningen av Sydlänken. Därmed till Lars Elindersons fråga om alternativet att lägga en del av sträckningen som sjökabel i Vättern. Som jag redan sagt är det Svenska kraftnäts uppgift att göra nödvändiga bedömningar av hur verket vill utveckla stamnätet. I detta specifika fall har man alltså gjort en samlad bedömning att en förläggning i Vättern inte är ett lämpligt alternativ. Vad jag förstår har man kommit till den slutsatsen baserat på många olika faktorer av vilka Lars Elinderson nämner några, bland annat konflikten med försvarets intressen på den aktuella platsen. Det finns dock andra faktorer såsom de praktiska förutsättningarna för att lägga ut en sjökabel i Vättern. Vad jag förstår har Svenska kraftnät också gjort en överslagsberäkning som visar att en sjökabel skulle vara dyrare än en sträckning på land. Det är inte regeringens uppgift att ha synpunkter på vilka enskilda avvägningar Svenska kraftnät gör när verket projekterar för nya sträckningar av stamnätet. Det finns därför ingen anledning för mig att vidta några åtgärder vad gäller Svenska kraftnäts projektering av Sydlänken. Jag avser däremot att hålla mig informerad om den övergripande utvecklingen av detta viktiga projekt.

Herr talman! Jag måste börja med att förklara lite grann hur sådant här fungerar. Den ena delen är att riksdagen beslutar om lagstiftning. Vilka regler som ska gälla i fråga om miljölagar, strålningslagar etcetera fattas det beslut om här. Dessa lagar och regler är jag som statsråd skyldig att följa. Jag kan inte hitta på några egna små regler. Även om jag skulle tycka en massa saker, ska jag följa det som riksdagen har beslutat. Vi är utförare av riksdagens uppdrag och hämtar vårt mandat från riksdagen. Det är rätt viktigt att veta det. Den andra delen är maktdelningen mellan regeringen och myndigheterna. Vi har sagt till myndigheterna: Ni ska göra de här sakerna. I det här fallet är det Svenska kraftnäts ansvar att bygga nät. Då kan inte jag som minister gå in och säga: Ni borde lägga den där kabeln i Vättern eller ni borde göra si eller så. Jag måste säga till dem: Ni är ansvariga för det här. Ni ska ha samråd med dem det gäller. Ni ska ha diskussionen. Ni ska ta miljöansvar. Det är inte bara det ekonomiska ansvaret utan de ska ta alla de här hänsyn. Sedan, om jag är missnöjd med det, om jag vill förstärka några saker, kan jag göra det i regleringsbrev och annat. Eller så kan jag se till att hämta ett annat mandat från riksdagen och lägga fram en proposition. Men jag kan inte som minister gå in och styra och ställa i enskilda fall i de här bolagen för då skulle det inte fungera. Det ville vi inte med den gamla regeringen och det vill vi inte med den nya regeringen. Det är därför det uppfattas som att jag har en nedtonad roll. Ja, det är i det stycket en nedtonad roll, för jag har att följa den lagstiftning som riksdagen har fattat beslut om. Jag respekterar riksdagens beslutsordning och den lagstiftningsroll som riksdagen har mycket starkt eftersom jag tycker att det är viktigt att vi gör det. Sedan hoppas jag ju bara att Svenska kraftnät nu har goda samrådsförfaranden. Jag blir lite orolig när Lars Elinderson säger att det finns en misstro mot processen, för det är inte bra om vi har myndigheter som har att göra de här avvägningarna om man känner en sådan misstro. Jag säger ju också i svaret att jag kommer att följa den här delen så att jag ser att det är en förtroendefull process som pågår mellan markägare, dem som är påverkade av den här ledningen och så vidare, och att man tar de nödvändiga hänsyn som vi har sagt i regleringsbrev och annat att man ska göra. Jag är mycket noga med att säga att det inte bara är fråga om de ekonomiska hänsyn utan det är också miljöhänsyn. Det är strålningshänsyn. Det är alla de hänsyn som vi har fattat beslut om som Svenska kraftnät ska följa. Det är rätt viktigt att säga det. Jag kommer att följa den här processen på ett bra sätt, och jag är väldigt glad över att Lars Elinderson också engagerar sig i den här frågan och på fältet bidrar till att öka kunskapsnivån gällande olika alternativ.

Herr talman! Jag delar uppfattningen att vi har samma mål och syfte. Vad jag bara vill säga är att jag inte kan gå in och detaljstyra eftersom jag har gett det här ansvaret till Svenska kraftnät. Däremot följer jag den här frågan noga. Det här är ju inte heller den första fråga jag får när det gäller det här. Jag har besvarat ett antal interpellationer tidigare. Sedan vill jag också säga att det naturligtvis är svåra avvägningar. Det är inte så att det bara finns en uppfattning utan det finns ganska många uppfattningar som också kommer mig till del när det gäller hur ledningar ska dras och hur det ska göras. Det som är viktigt att säga är att ska vi få ett bra nät måste vi i slutändan naturligtvis få en lösning på frågan, för vi behöver en bättre överföringskapacitet. Vi måste komma fram. Då kommer det att finnas miljöintressen. Det kommer att finnas äganderättsintressen. Det kommer också att finnas andra intressen som måste vägas samman för att vi ska komma till en bra lösning. Jag är glad över att Lars Elinderson med flera engagerar sig i den här frågan, och jag tror att det behövs en bra och öppen debatt så att man känner från medborgarnas sida att man är med och påverkar och har möjlighet att vara med och diskutera de olika lösningarna. Jag förutsätter att Svenska kraftnät har en öppen attityd till den demokratiska funktion som de här samråden har, och jag kan bara än en gång säga att jag kommer att följa, och redan följer, den här diskussionen och den här utvecklingen mycket noggrant. Jag förutsätter också att vi i slutändan hittar en bra lösning där dessa olika hänsyn har tagits.

Herr talman! Jag vill bara till sist tacka Lars Elinderson för att han aktiverar sig så bra i den här frågan, för det behövs verkligen. Som jag säger förutsätter jag att Svenska kraftnät har en bra dialog med alla de berörda och tar de nödvändiga hänsyn som ska tas. Där gäller det inte bara ekonomiska hänsyn, utan det är också miljöhänsyn, strålningshänsyn och andra hänsyn som måste tas. Jag kommer att följa den här frågan mycket noggrant, fortsätta följa den precis som vi gör nu, och också se till att vi kan ha en myndighet i det här sammanhanget som åtnjuter ett stort förtroende. För det är viktigt, om vi ska kunna klara den fortsatta utbyggnaden, att det finns ett sådant förtroende. Jag tackar för engagemanget och vill bara uppmana Lars Elinderson att fortsätta med det tillsammans med alla andra som finns med i den här processen.